Fru talman! Thomas Morell har frågat mig vilka åtgärder regeringen avser att vidta för att dels säkerställa att rastplatserna har den funktion de är avsedda för, dels införa tydliga sanktioner för dem som ockuperar rastplatser. Först och främst vill jag framhålla att rastplatserna längs våra vägar självklart ska vara trygga och säkra. Rastplatserna bidrar till god trafiksäkerhet och framkomlighet på våra vägar. De problem vid rast och uppställningsplatser som Tomas Morell pekar på är många gånger ett uttryck för att det saknats bra regelverk för yrkesförare i hela EU. Det är regeringen nu i färd med att förändra. I juli 2020 antogs det så kallade mobilitetspaketet, som är ett reformpaket för tydliga och sjysta villkor för tunga transporter inom EU. Sverige har varit ledande i det arbetet. Med de nya reglerna kommer vi inte längre att ha en ordning där yrkesförare från andra länder tvingas tillbringa sin normala veckovila i fordonet på sin utstationeringsplats. Säkerheten på rastplatserna berör många aktörer, och det är glädjande att Sveriges Åkeriföretag tillsammans med Polismyndigheten och Trafikverket samverkar kring detta. Aktörerna kommer att fortsätta arbeta med frågor kring säkra rastplatser för yrkestrafiken och hur den organiserade brottsligheten kan bekämpas. Trafikverket har dessutom regeringens uppdrag att se över hur bristen på säkra uppställningsplatser för yrkestrafiken längs större vägar kan avhjälpas, och i det ingår även att utreda möjligheterna till kameraövervakning vid rastplatser. Nu förbereds en pilotverksamhet vid en av landets rastplatser som bland annat haft ordningsproblem.
Fru talman! Tack för svaret, statsrådet! Rastplatser och förarnas arbetsmiljö har varit uppe i en tidigare interpellationsdebatt här i dag. Bristen på rastplatser har blivit i det närmaste dramatisk de senaste åren. Det har blivit så att de utländska aktörer som ligger och kör i Sverige, trots att man inte har rätt att göra det - de etablerar alltså sin verksamhet - har tagit rastplatserna och gjort dem till sina. De ställer upp sina fordon och trailrar och bedriver någon form av terminalverksamhet, vilket har gjort det näst intill omöjligt att komma in och ta sin rast eller dygnsvila, därför att rastplatserna är upptagna. Jag har varit på Trafikverket om detta, men de menade vid samtalet att det inte finns något de kan göra. Jag sa att detta är märkligt eftersom det ändå är Trafikverket som är markägare. De måste ju kunna avhysa dem som inte har där att göra. Parkering får man normalt ha i 24 timmar, men när fordon står uppställda flera dygn på raken har man passerat 24 timmar med marginal. De har hävdat att de inte kan göra något åt detta, och polisen kan inget göra om inte markägaren begär hjälp. Så är alltså läget. Det här har gjort att de flesta yrkeschaufförer inte har någonstans att stanna. Dessutom är flera av rastplatserna stängda därför att det har varit vandalisering. Man har stulit toalettstolar och handfat, och man har bränt lokaler och så vidare. Då har Trafikverket valt att stänga. Detta har gjort att möjligheten för en yrkesförare, och för all del även för mig som privatbilist, att stanna har minskat dramatiskt. Jag kan säga att jag själv undviker rastplatser så långt det bara är möjligt, för det ser värre ut där än vad det gjorde i ladugården hemma när man inte hade mockat. De använder ju inte toaletterna, utan de är på utsidan. Man får ha stövlar på sig när man går där. Det är vardagen för yrkeschaufförer i dag. Sofia Westergren tog i en tidigare debatt upp problemet för kvinnliga förare. Var och en förstår ju hur kvinnliga förare väljer att hantera situationen, med det läge som är: De stannar inte där. Så sent som i går kväll satt jag och pratade med en förare. Han sa: "Det finns ingenstans där vi kan stanna i dag, utan man får välja att bryta antingen mot parkeringsförbud eller mot stoppförbud. Det som är det billigaste alternativet för dagen blir det som man väljer." En annan chaufför som jag pratade med i förra veckan hade kört i över en timme mer än vad som var tillåtet därför att det inte fanns någonstans att stanna. Varenda rastplats var ockuperad av avställda trailrar som inte ens hade någon dragbil framför. Det var bara trailrarna som stod där, och det gick inte att komma in. Samtidigt sitter myndigheter i Sverige och bötfäller chaufförer för att de inte har stannat och tagit sin rast eller dygnsvila. Då hamnar man i ett moment 22. Det finns ingen plats att stanna på därför att de är ockuperade av sådana som inte har rätt att stå där. Det är detta vi pratar om. Och sedan blir man bötfälld därför att man parkerar fel när man kommer till en kommun. Hur man än gör så gör man fel. Åkerierna lägger i dag in betalning av parkeringsböter för förarna i budgeten. Det kan väl ändå inte vara meningen att rastplatserna ska användas för terminalverksamhet så att tillgänglighet hindras för dem som har rätt att köra in där för att ta sin rast och vila?

Fru talman! Tack, Thomas Morell, för interpellationsdebatten! Ledamoten Morell och jag lärde känna varandra i våra yrken innan vi blev politiker. Redan då var bristen på uppställningsplatser på agendan. Eftersom poliskontrollplatser ersätter befintliga rastplatser blir situationen ännu värre i kombination med kör och vilotidsreglerna. Mycket av chaufförens planering går ut på att leverera till kund, såklart, men också på att leva upp till och klara kör och vilotidsreglerna. Men om det inte finns några rastplatser, fru talman, är det svårt för chaufförerna att leva upp till kraven på rast. Dessutom är det fyrkantiga regelverket sådant att man måste ta den ena typen av rast efter fyra och en halv timme. Jag tror att det är den korta varianten, en kvart. Sedan får man köra i fyra och en halv timme, och så måste man ta en halvtimme. Om man missar och tar rast en timme tidigare, fru talman, har man helt enkelt förlorat den arbetstimmen den veckan. Det finns alltså ingen flexibilitet i det regelverk som yrkeschaufförer tvingas att jobba under. Om det finns en rastplats är den så som Morell har beskrivit. Den lämnar lite i övrigt att önska - den är sunkig. Uppställningsplatser är ett statligt ansvar och en del av infrastrukturen. Regelverket för det transeuropeiska nätverket föreskriver att det ska finnas rastplatser för lastbilar med jämna intervall. Dessa rastplatser ska vara säkra mot rån och överfall. Dessutom, fru talman, har vi hotet om terror. Vi såg den hemska händelsen på Drottninggatan då en lastbil blev stulen och ett hemskt dåd kunde ske. Vi har ljusskygga verksamheter som kan gå under radarn. Det är otroligt viktigt att vi får upp kameraövervakning vid rastplatser, inte minst för att attrahera fler kvinnliga förare till yrket. Då behövs kameraövervakning. Vi har inte råd att utreda längre, utan det behöver komma på plats. Om man inte har något att dölja är man inte rädd att bli kameraövervakad, men däremot är man rädd för den otrygghet som avsaknaden av kameraövervakning ger. Fru talman! Anser ministern att Sverige lever upp till regelverket om uppställningsplatser?

Fru talman! Vi har tidigare debatterat yrkeschaufförers arbetsmiljö. Vad kan vara viktigare för yrkeschaufförerna, bortsett från att vi ska ha en väl fungerande infrastruktur så att det går att köra? Det är naturligtvis rastplatserna. Fru talman! Vad gör våra grannländer? Vi kunde se att de gröna i Tyskland kritiserade den tyska regeringen för ett par år sedan för att det var för uselt med parkeringsplatser för lastbilar. I Tyskland satsar man just nu faktiskt 1 miljard kronor på att förbättra rastplatserna där efter kritik från de gröna. Det är som att det är uppochnedvända världen. I den här miljöpartistiska regeringen skär man ned, ned och ned på infrastrukturen. Konsekvenserna blir naturligtvis sådana som många av oss som är ute och åker märker. Vi ska stanna på en rastplats. Vi ska gå på toaletten. Vi öppnar dörren till toaletten. Vi håller för näsan. Vi stänger dörren och tar oss därifrån. Det är för att det är äckligt, smutsigt och vidrigt vid många tillfällen. Någon gång måste det vara städat. Men jag har aldrig varit med om det. Fru talman! Samtidigt har vi 700 000 personer i Sverige som inte kan försörja sig själva och som lever på bidrag. Vi har alltså en situation där vi passivt betalar ut bidrag till människor för att inte göra någonting samtidigt som vi har smutsiga toaletter utefter våra vägar. Få ihop det, den som kan! I själva verket borde naturligtvis den svenska regeringen göra som den tyska regeringen och se till att vi har rent, snyggt och fräscht på våra rastplatser och se till att vi bygger ut en väl fungerande infrastruktur vid våra rastplatser. Gävleborg är ett genomfartslän för E4:an, de gånger som den är öppen och inte avstängd på grund av trafikstörningar. Där har vi under pandemin sett att två väldigt populära rastställen för yrkeschaufförer stänger 20.30 på kvällarna, vilket gör att chaufförerna inte kan få en bit mat. Man har alltså slagit sönder infrastrukturen för våra yrkeschaufförer. Det hade varit förnämligt om vår regering hade gjort som den tyska regeringen och gjort en kraftfull utbyggnad av rastplatser i Sverige. Regeringen borde se till att de rastplatser som vi har är hela, snygga, rena och fräscha så att man vill använda dem. Fru talman! Vi som har bilat i andra länder har sett hur en väl fungerande infrastruktur kan fungera med rena och fräscha toaletter, duschar, matställen, tankställen och uppställningsplatser där man till och med kan sova och känna sig trygg. Det finns säkerhetskameror och liknande som gör att man kan känna sig trygg. Men, fru talman, vad händer i Sverige? Jo, enligt det förslag som regeringen har lagt fram och som Trafikverket larmar om saknas det 50 miljarder kronor bara för att underhålla det befintliga vägnätet i Sverige. Så går det till i Miljöpartiets Sverige. Problemet, fru talman, är att Socialdemokraterna tillåter det. Det verkar vara milslånga avstånd mellan det tyska miljöpartiet och det bilhatande miljöpartiet i Sverige. Jag skulle vilja fråga infrastrukturministern vad det finns för plan för att se till att våra yrkeschaufförer, oavsett om det är män eller kvinnor, ska kunna gå på toaletten och kanske ta sig en dusch och för att se till att vi har en väl fungerande infrastruktur för rastplatser.

Fru talman! Jag börjar med det sistnämnda. Jag tror att de flesta som följer denna debatt har lika svårt som jag att följa Lars Beckmans resonemang. Om ledamot Beckman vill debattera med Miljöpartiet får han väldigt gärna göra det på helt andra arenor, naturligtvis, men inte i riksdagen när det gäller en interpellationsdebatt om rastplatser. Dessutom blir det väldigt underligt när vi hör en ledamot här säga att det nu skärs ned på infrastrukturen. Vi har nyligen presenterat en infrastrukturproposition med närmare 900 miljarder kronor i satsningar på infrastruktur. Så mycket har det aldrig satsats i Sverige. Redan den första nationella planen som jag hade möjlighet att presentera 2018 var på 700 miljarder kronor. Det var då över 100 miljarder kronor mer än vad Moderaterna förmådde prestera under sin tid i regeringsställning. Då skars det ned på infrastrukturen. Då blev jobbskatteavdrag 1, 2, 3, 4 och så vidare otroligt mycket viktigare än att satsa på infrastruktur. Då grundlade man en situation där det underinvesterades i det svenska vägsystemet och i järnvägssystemet. Det som vi fick ärva var en situation där det var signalfel och växelfel återkommande i järnvägssystemet och där de svenska vägarna hade dålig standard. Där har vi skjutit till historiskt stora resurser. Och Trafikverket har, som sagt, aldrig haft så mycket resurser som nu. När det sedan gäller kontrollplatser pågår ett systematiskt arbete där staten tillsammans med åkeriföretagen och med andra aktörer tittar på möjligheter att få fler säkra rastplatser. Vi ökar nu också förutsättningarna för bevakade rastplatser. Jag blir lite förvånad när Sofia Westergren däremot tycker att det är ett problem om en rastplats blir en poliskontrollplats. Allvarligt talat behöver vi fler poliskontrollplatser. Vi behöver bättre möjligheter att kontrollera yrkestrafiken och förhindra den olagliga verksamhet som har funnits på våra vägar under den tid då det inte fanns några regler. Nu skärper vi både möjligheterna att agera och kontrollförutsättningarna, inte minst för polisen. Jag noterar också att Moderaternas företrädare återkommande här ifrågasätter kör och vilotidsreglerna och kontrollplatserna och fortfarande inte svarar på de tidigare frågorna om utstationering. Hur är det? Är det så att Moderaterna även i denna fråga när det gäller rastplatser och transportnäringen drömmer sig tillbaka till en ordning där vi inte ska ha några kontrollinsatser? Jag tycker att det är viktigt att vi fortsätter på den väg som denna regering stakade ut 2014. Det ska vara ordning och reda när det gäller yrkestrafiken. Det ska vara bättre kontroller och bättre verktyg för att kunna gripa in mot olaglig cabotageverksamhet. Vi ska säkra kvaliteten på våra vägar men också se till att få fler säkra rastplatser. Det som vi bör överväga och som jag tycker är en svår avvägning är vad som är statens ansvar och vad som är marknadens ansvar. Vi har till exempel Örebro Truckstop. Jag är övertygad om att ledamoten Morell har varit där. Jag har besökt det. Det är en fantastisk verksamhet. Men det är ett privat initiativ som finns för att skapa möjlighet för lastbilschaufförer och andra att stanna och hyra en bostad eller få annan bekvämlighet. Jag tror att vi, precis som i många andra europeiska länder, borde kunna hitta privata entreprenörer som också är med och skapar förutsättningar för rastplatser som är säkra, naturligtvis tillsammans med staten. Där har Trafikverket ett ansvar tillsammans med åkerinäringen att hitta fler säkra rastplatser. Vi ska satsa på yrkestrafiken, och vi ska se till att det är tryggt på våra vägar. Vi ökar kontrollmöjligheterna, och vi ser till att vi får bättre kvalitet på våra vägar.
Fru talman! Jag tackar statsrådet för svaret. Det går inte att ha polisens kontrollplatser öppna, utan man har satt bommar för dem. Annars blir det nedsmutsat, med betoning på nedsmutsat. Det började redan på den tiden när jag var aktiv inom trafikpolisen. Då fick man se sig för när man satte fötterna på backen. Det är klart att det inte går att ha en sådan yta öppen. Det är en arbetsplats för dem som ska utföra kontroller. När det gäller yrkeschaufförer finns det ett ganska strikt regelverk när det gäller att stanna för att ta sin rast. Efter fyra och en halv timmes körtid ska förarna ha en rast på minst 45 minuter. Och efter en daglig körtid på nio timmar, alternativt tio timmar som man kan gå upp till två gånger i veckan, ska man ha en dygnsvila. För dem som är vägfarare är rastplatsen möjligheten att ta sin rast eller sin vila. Det har fungerat genom tiderna. Men sedan vi öppnade upp gränserna och förlorade kontrollen över vilka som utför transporter i landet har vi fått den här utbredda olagliga verksamheten som har tagit rastplatserna i besittning, ställer upp fordon och använder dem till terminalverksamhet. Det här gör att man inte har möjlighet att komma in och stanna och ta sin rast efter fyra och en halv timmes körtid eller ta sin dygnsvila efter nio timmars körtid, utan man får fortsätta att köra och försöka hitta någon plats där man kan ställa av sitt fordon. Problemet är att vi pratar om fordonskombinationer som är 24 eller möjligen 25 meter långa och väger 60-64 ton. Det är ju inte något man kliver åt sidan med hur som helst, utan det måste finnas en yta som är tillräckligt stor. De allra flesta kommuner inför i dag parkeringsförbud för lastbilar i industriområden. Också det är en direkt följd av den utländska trafik som ockuperar platserna och smutsar ned något alldeles otroligt. I Skövde kommun, där jag har bott, fick man lägga stora stenbumlingar på ytor för att de inte skulle stanna där, för de gick in i trädgårdar och gjorde sina behov. Här har vi ett problem, och här har regeringen och staten varit fullständigt passiva. De har inte sett till att plocka bort dem som inte har här att göra. I stället har vi fått en verksamhet som bygger på att man ockuperar ytor som ska vara tillgängliga för allmänheten. Dem tar man som sina ytor och bedriver terminalverksamhet. Det håller ju inte, för det knuffar undan den seriösa verksamheten, som då inte har möjlighet att ta sina lagstadgade raster. Den förare jag pratade med som hade fått köra i mer än en timme över körtiden sa att hans arbetsgivare kommer att få en sanktionsavgift lika säkert som ett brev på posten om det görs en kontroll av Transportstyrelsen, för då hävdar Transportstyrelsen att man inte har planerat sin verksamhet tillräckligt bra. Men hur ska man bära sig åt när man inte vet hur situationen är på vägen där man kör? Normalt sett ska man kunna stanna på de rastplatser som finns, men de är ju ockuperade - belamrade. På en del går det inte ens att komma in med personbil. Så illa har det blivit, och regeringen har varit sagolikt passiv. Regeringen har heller inte satsat på trafikpolisen i den omfattning som behövs för att städa bort det här oskicket. Trafikverket å sin sida anser sig inte kunna göra något fastän de äger marken, vilket är ytterst märkligt. Nu måste regeringen ta tag i det här och verkligen göra verkstad, inte bara prata och skylla på alla andra som inte gjort någonting. Det duger inte. Det är framåt som gäller, och det ska vara tydliga besked om vad som gäller - för alla. Skapa förutsättningar för det seriösa företagandet!

Fru talman! Jag vill svara direkt på infrastrukturministerns fråga om poliskontrollplatser: Det är klart att jag vill ha fler poliskontrollplatser. Jag vill ha fler poliser på vägarna, fler kontroller och mer ordning och reda, inget tal om annat. Men den debatten handlar om att rastplatser byggs om till poliskontrollplatser när båda sakerna behövs. Vi behöver fler rastplatser också. Fru talman! Infrastrukturministern har också frågat om klampning. Det kan man läsa om i en proposition om klampning som Reinfeldt skrev under den 11 september 2014. I proposition 2013/14:234 från Moderaterna och alliansregeringen står det om sanktionsavgifter på cabotage. Det gör mig lycklig efter åtta och ett halvt år i ett åkeriföretags styrelse, där vi jobbade hårt mot olaglig cabotagetransport i Sverige. Vad gäller klampning var det inte denna minister utan en kollega till honom, Ygeman, som gick ut i valet och ville ha "riktig" klampning, alltså icke tidssatt sådan. Det ser vi fortfarande fram emot. Sedan är ju kombinationen av för få rastplatser och kör och vilotidsreglerna ett dilemma som stressar våra chaufförer. Därför, fru talman, vill jag fråga infrastrukturministern om han kan sända en vädjan från Sveriges yrkeschaufförer till EU om ett mer flexibelt regelverk i en alltmer komplex trafikmiljö. Mitt förslag är att titta på Danmark. Där har man 5 procents vingelmån.

Fru talman! Den svenska regeringen består av två partier, Socialdemokraterna och Miljöpartiet. Då förutsätter jag att infrastrukturministern representerar båda partierna här i kammaren. Finns det någon annan uppfattning får väl ministern tala om det. Jag gjorde en jämförelse mellan Tyskland och Sverige. Miljöpartiet i Tyskland kritiserade regeringen där för att man inte investerade i parkeringsplatser och rastplatser. Man investerar nu 1 miljard per år. Jag bara konstaterar, fru talman, att skillnaden är som mellan natt och dag mot det bilhatande Miljöpartiet i Sverige, som alltså ingår i den här regeringen. Det är den här infrastrukturministern som får ta ansvar för Miljöpartiets politik, där vi ser kraftiga nedskärningar i infrastrukturen i Sverige. Trafikverket varnade i TV4:s Nyheterna i lördags för konsekvenserna av att man inte ens klarar av underhållet av vägarna med den undermåliga proposition som regeringen tänker lägga fram. Det är klart att allt det här hör ihop. Vägarna blir sämre och sämre. Rastplatserna vill yrkeschaufförerna inte använda för att de är så äckliga. Samtidigt, fru talman, har vi 700 000 svenskar i våra bidragssystem som inte är självförsörjande. Jag förstår att yrkeschaufförerna som ser det här inslaget blir förvånade. Hur kan vi ha bland världens smutsigaste och äckligaste toaletter när vi har 700 000 personer som går på bidrag? Det vore väl inte omöjligt att se till att vi har rena och fräscha rastplatser och att vi gör som i Tyskland och bygger ut infrastrukturen kraftigt så att både privatbilister och yrkeschaufförer kan ta sig fram i Sverige.

Fru talman! Tack, kära interpellanter! Jag uppskattar engagemanget när det gäller behovet av säkrare rastplatser och förbättrade villkor inom transportsektorn. Det här är en interpellation ställd av ledamoten Morell, och man kan möjligtvis fundera över det. Vi kan konstatera att vi nu har en ordning där vi under ett antal år skapat bättre förutsättningar för ordning och reda inom yrkestrafiken. Vi har klampning, som inte fanns när Moderaterna styrde landet utan kom efter regeringsskiftet 2014. Vi har gjort ganska omfattande insatser för att skapa ordning och reda i transportsektorn. Därtill har vi ett mobilitetspaket som till exempel innebär en skyldighet för utländska chaufförer att återvända hem var tredje vecka, tror jag att det är, i stället för att finnas i landet under en längre tid och då riskera att bedriva det som kallas olaglig cabotageverksamhet. Jag ser det här som framgångar. Jag ser det som att vi faktiskt har skapat bättre förutsättningar för ordning och reda - det tillsammans med att Trafikverket, åkeribranschen och transportföretagen arbetar med att få fram fler säkra rastplatser. Sverigedemokraterna vill ändå ha ett regeringsskifte. De tycker att det vore bättre att ta det här med Ulf Kristersson som statsminister. Jag har tidigare frågat ledamoten Morell vilka krav Sverigedemokraterna ställer på en sådan regering. Kommer det att finnas några krav från Sverigedemokraterna om att det ska blir fler säkra rastplatser, att mobilitetspaketet ska fullföljas eller för den delen att det ska skjutas till ytterligare resurser för kontroller av yrkestrafiken? Denna regering, och även regeringen under förra mandatperioden, har kunnat visa att vi tar krafttag för att förbättra förutsättningarna. Ändå väljer Sverigedemokraterna att säga sig vilja stödja ett annat alternativ, som i denna debatt tydligt visar att man inte är för utstationeringskontroller och att man tycker att reglerade kör och vilotidsregler är krångel och som i något fall till och med beklagar att rastplatser görs om till poliskontrollplatser, trots att vi faktiskt behöver fler poliskontrollplatser. Det är på sin plats att Sverigedemokraterna visar om det är viktigare med ett regeringsskifte eller att, vilket Thomas Morell arbetar med, säkerställa att det är ordning och reda inom yrkestrafiken. Tillbaka till själva grundfrågan. Jag vill ändå konstatera att det pågår ett arbete där inte minst Sveriges Åkeriföretag nu gör egna undersökningar för att säkerställa att vi har bra kvalitet på våra rastplatser. Jag tror naturligtvis att det samarbete som finns mellan Trafikverket och transport och åkeriföretagen är bra. Det är bra för att skapa fler säkra rastplatser men också för att vi nu, med den nya liberaliseringen av kameraövervakningslagen, kan få till stånd möjligheter att ha bevakade rastplatser - det vill säga att vi kan ha kamerabevakning och därmed beivra brottslighet. Det är den utvecklingen vi nu ser är möjlig. När vi dessutom har närmare 900 miljarder kronor i infrastrukturinvesteringar skapas också bättre förutsättningar för att bygga fler säkra rastplatser. Så vi tillför resurser, ser till att aktörerna samarbetar, ger nya lagrum för polisen att agera inom och skapar ordning och reda. Frågan är hur Sverigedemokraterna väljer att agera framöver.
Fru talman! Tack för svaret, statsrådet! Jag får väl säga som jag brukar: Så länge jag andas, står upp och har väljarnas förtroende kommer jag att driva den här frågan. Ingen kommer någonsin att behöva tvivla på det. Det är en försäkran som jag lämnar. Det kom ett par nyckelord från statsrådet: beivra brott. En förutsättning för att beivra brott är att det finns någon som rapporterar brottet. Det har vi inte i dag. Det är väldigt mycket vackra ord om att man har gjort kraftfulla insatser, men de rinner inte ut på asfalten. Det finns inte tillräckligt med folk för att göra kontrollerna där ute. Det finns ett antal oerhört duktiga kontrolltjänstemän som gör ett fantastiskt jobb, men de är för få. Detta har skapat den situation vi har i dag, där den olagliga verksamheten i princip har fria händer. Jag blev ordförande för transportsäkerhetsgruppen i Västra Götaland 2012. Där ingick ett antal poliser på dåvarande länskrim. Man kartlade problemen på rastplatserna och den omfattande brottslighet som också förekommer där. Det är inte bara det att chaufförerna inte hittar en plats att stanna på. De kan inte heller välja vilken plats som helst, för de utsätts för brott när de stannar. Det finns rastplatser som är hotspots i det avseendet. Det stjäls bränsle och grejer ombord på fordonet. Man kan stjäla hela fordonet - hota föraren så att han är tvungen att lämna hela skjutsen. Det här har alltså blivit en fri marknad för kriminell verksamhet i Sverige. Jag har tjatat om detta sedan jag kom in i riksdagen. Tillsammans med Sofia har jag drivit detta i Sveriges Åkeriföretag i många år innan dess. Och vi står och stampar i samma läge. Nu säger jag som jag sa tidigare: Det är läge att peka framåt, tala om vad som gäller och se till att skapa en kontrollverksamhet som är värd namnet, för det här duger inte.

Fru talman! Jag betvivlar inte ledamoten Morells engagemang när det gäller åkerinäringen och de utmaningar som finns. Men trots det engagemanget kan vi konstatera att en röst på Thomas Morell innebär en röst på Sverigedemokraterna. Och en röst på Sverigedemokraterna innebär att Ulf Kristersson är statsministerkandidaten. Det innebär en moderatledd regering och en sannolik återgång till en ordning där man inte brydde sig om villkoren inom transportnäringen. Det är en ordning där den fria marknaden ska bestämma. Utstationering från dag ett, som är en otroligt viktig reglering för att förhindra den osjysta konkurrens som finns inom transportsektorn, kallar Moderaterna protektionism - ett hinder för marknaden. Jag ser det som en framgång att vi äntligen kan säkerställa att vi inte får osjyst konkurrens och att åkeriägare likt Sofia Westergren, tidigare vd för Åkeriföretagen, och andra åkeriföreträdare ska veta att de företag de själva investerar i har sjysta konkurrensvillkor. De lastbilschaufförer som jobbar inom åkerierna ska veta att de som man konkurrerar med jobben om har rimliga arbetsvillkor. Det ska inte vara dumpade löner eller dåliga sociala villkor; man ska inte kunna sova i hytten vecka efter vecka. Nu har vi en ordning där man ska återvända var tredje vecka, där vi ska kontrollera utstationering från dag ett, där vi tillför resurser till polisen - mer än någonsin - och också lagrum som gör att man kan klampa och införa sanktionsavgifter och ha beställaransvar och krav på vinterdäck. Listan är lång för den ordning vi har skapat under den här tiden. Jag konstaterar att det blir bekymmersamt för dem som röstar på Sverigedemokraterna och tror att det skulle innebära en väg framåt för att skapa ordning och reda i yrkestrafiken.